Fru talman! Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, på kort och på lång sikt, i syfte att reformera den svenska sjukförsäkringen. Inledningsvis vill jag först säga att sjukförsäkringen ska ha som mål att bevara tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller skada. Samtidigt ska den ge motiv och möjlighet att återgå till arbete, och det bästa instrumentet för att utjämna orättvisor är därför att ge alla en chans att komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller såväl män och kvinnor som grupper med olika förutsättningar i övrigt. Alliansregeringens mål är bland annat att Sverige ska bli ett land med full sysselsättning eftersom arbete inte bara är individens främsta ekonomiska grundtrygghet utan också den ekonomiska grund varpå hela vårt samhälle vilar. Den trygghet som arbete ger måste emellertid kompletteras med ett långsiktigt, stabilt sjukförsäkringssystem, inte minst nu när vi lever i en tid då den internationella konkurrensen blir allt hårdare för svenska företag och jobb och därmed leder till stora förändringar på arbetsmarknaden. Det är då alldeles särskilt angeläget att människor känner en trygghet i sin vardag och därför törs bejaka förändringar och utveckling. Under den senaste tioårsperioden har de svenska sjuktalen varierat kraftigt över tid samtidigt som de har varierat på en hög nivå. Antalet långtidssjukskrivna har nått nivåer helt utan tidigare motsvarighet, sjukskrivningar som för alltför många personer har blivit en väg ut ur arbetslivet. Regeringen har såväl en långsiktig som en kortsiktig reformstrategi. För att även i det korta perspektivet underlätta för människor att komma tillbaka till arbete har regeringen föreslagit och kommer att föreslå ett antal förändringar av socialförsäkringssystemet. Vi behöver ekonomiskt utrymme för att bland annat kunnat sänka skatterna för människor med låga och genomsnittliga inkomster och därmed stärka drivkrafterna till arbete. Det av den tidigare regeringen höjda inkomsttaket i sjukförsäkringen har till exempel återställts från tio till sju och ett halvt basbelopp. I syfte att minska både fusk och överutnyttjande har vi vidtagit åtgärder. Vi kommer också att vidta ytterligare insatser. Vid årsskiftet avskaffades också arbetsgivarnas skyldighet att finansiera 15 procent av sjukpenningkostnaderna, den så kallade medfinansieringen för anställda som är heltidssjukskrivna. I september 2004 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. Utredningen skulle under utredningstiden ta fram material och information som underlag till en bred och folkbildande debatt om dagens och framtidens socialförsäkring och publicerade därför löpande ett antal skrifter. Utredaren redovisade sin utredning den 1 november 2006. I direktivet, som den dåvarande regeringen beslutade om, angavs bland annat att nästa steg i syfte att reformera sjukförsäkringen skulle vara en parlamentarisk utredning. Företrädare för de partier som utgör den nuvarande regeringen föreslog dock, redan då den särskilda utredaren tillsattes, att man i stället omgående skulle tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag till en reformerad sjukförsäkring. Regeringen har i den senaste budgetpropositionen aviserat att det snarast möjligt ska tillsättas en parlamentarisk utredning angående en reformerad socialförsäkring. En översyn och reformering av socialförsäkringssystemet är ett omfattande arbete som måste få ta den tid som behövs, eftersom ambitionen är att ett reformerat system måste utmärkas av både stabilitet och långsiktighet samt omfattas av flertalet. De viktiga och grundläggande frågor som Tobias Krantz ställer kommer givetvis att finnas med i det arbete som nu ligger framför mig och regeringen samt den parlamentariska utredning som ska arbeta med dessa frågor.

Fru talman! Som Tobias Krantz avslutar med är det ett viktigt och väsentligt område som nu diskuteras när det gäller socialförsäkringsfrågorna. Det berör väldigt många människor, och det är därigenom viktigt när det gäller trygghet och stabilitet. När vi debatterade frågeställningen i samband med regeringens budgetläggning under hösten så anförde en folkpartistisk företrädare att detta bara är början på ett systemskifte. Vi diskuterade då sjukförsäkringsfrågan och socialförsäkringsfrågan i sin helhet. När vi nu följer debatten och diskussionen efter regeringsskiftet kan vi se att det har gjorts en hel del förändringar på det här området. Socialförsäkringsministern talar själv om återställandet av taken i försäkringssystemen från tio till sju och ett halvt basbelopp. Vi kunde också i debatten höra Tobias Krantz partikollega och minister i regeringen Lars Leijonborg uttrycka att när ekonomin så tillät skulle taken i systemen återställas till tio basbelopp. Man ansåg att legitimiteten i systemen förutsatte höga ersättningsnivåer. Med anledning av det och den debatt som Tobias Krantz lyfter fram när det gäller ett tryggt, säkert och stabilt system vill jag egentligen ställa frågor till såväl interpellanten som socialförsäkringsministern. Med anledning av uttalanden från ministerns sida och från regeringskollegans sida när det gäller taken i socialförsäkringssystemen: Tänker regeringen återställa taken i socialförsäkringssystemen till tio basbelopp under mandatperioden? Det måste naturligtvis vara min fråga till socialförsäkringsministern med anledning av kollegan Lars Leijonborgs uttalande om när ekonomin så tillåter. Vi kan i dag se väsentligt sänkta kostnader när det gäller sjukförsäkringen. Vi ligger i dag på sådana nivåer att skäl borde finnas för att höja legitimiteten, att låta de hundratusentals människor som ramlar utanför en normal ersättningsnivå kring 80 procent och landar på betydligt lägre ersättningsnivåer återigen känna en trygghet och stabilitet i systemen.

Fru talman! Till Tobias Krantz vill jag säga att mycket av det jag sade inledningsvis naturligtvis kommer att debatteras i en utredning. Jag kan beklaga att den utredningen har blivit ungefär en månad försenad, men vi är nu i slutet på diskussionen om direktiven. Jag kan samtidigt beklaga att den utredningen inte kunde sättas i gång under den socialdemokratiska regeringen när riksdagen faktiskt beslutade om en parlamentarisk utredning, något som Socialdemokraterna och den dåvarande ansvariga ministern helt förbisåg så till den mildra grad att man dessutom blev KU-anmäld. Man gick faktiskt emot ett av riksdagens beslut, att få en parlamentarisk utredning. Men nu är livet som det är. Den nuvarande regeringen tänker faktiskt leva upp till det riksdagsbeslut som en gång har fattats, och där måste vi naturligtvis ta med de här aspekterna. Det känns bra att kunna få skriva de direktiven nu utifrån ett synsätt som jag ser blir alltmer påtagligt, nämligen hur viktigt det är med samverkan mellan aktörer inom sjukförsäkringen, att man är beroende av varandra. Vi ser arbetsmarknaden och sjukförsäkringen lite grann som kommunicerande kärl. Självklart måste detta också få ges uttryck i direktiv till en utredning. Så det finns en möjlighet att i stället för att komma fram med en slätstruken utredning kunna komma ett steg vidare. Jag håller med Tobias Krantz om att det ska vara de här kriterierna, att vi ska ha rätt ersättning till rätt person, och den ska levereras i rätt tid. Det ska vara en robust försäkring som håller, som man kan lita på, precis som Tobias Krantz säger. Det ska vara en socialförsäkring där man ser på arbetsförmågan snarare än arbetsoförmågan. Alla ska känna en trygghet i detta, och alla ska införlivas i detta. Det är självklart utgångspunkten. Jag kan hålla med Tobias Krantz. Anna Hedborg har i den här förutredningen bekräftat att socialförsäkringen många gånger inte bara har varit till för sjuka personer och arbetsskadade utan varit en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är något som ett tryggt sjukförsäkringssystem absolut inte har råd med. I vilket fall som helst har våra barn och barnbarn inte råd med en skuld på 730 miljarder kronor, som Tobias Krantz sade. Med den demografi vi har framför oss måste vi garantera ett tryggt och robust system som folk kan lita på och få ersättning ifrån när de blir sjuka eller får en arbetsskada samtidigt som det inte släpper in personer som har en arbetsförmåga. Det är just därför som alliansregeringen, vilket jag sade i en tidigare interpellation, har lagt fram en mängd åtgärder för att hjälpa i synnerhet dem som står långt från arbetsmarknaden att på olika sätt ta sig tillbaka i arbete. Jag träffar många unga personer som är väldigt olyckliga över att den långa tiden i handläggning och sjukskrivningsprocess har inneburit att man i dag har en förtidspension. Till Göte Wahlström vill jag också kort säga att jag hänvisar till Jan Edling, LO-utredaren, som ser just det här sambandet mellan arbetslöshet och långtidssjukskrivningar. Det är för att komma till rätta med långtidssjukskrivningarna och för de sjuka och arbetsskadades skull som vi fokuserar på arbetsmarknaden. Vi ser nu för första gången hur arbetslösheten och även ohälsotalen går ned. Det är första gången på 40 år. Det gläder jag mig åt, och det hoppas jag att även Göte Wahlström gör.

Innan Göte Wahlström kommer upp kan jag passa på och säga att man faktiskt får ställa frågor till medinterpellanter bara man håller sig till ämnet. Göte Wahlström gjorde alltså helt rätt.

Fru talman! Jag kan i alla fall glädja mig åt färgen på ett blått kuvert, Tobias Krantz. Låt oss diskutera hur detta ska vara! Jag vill inte alls föregripa en kommande utredning, för meningen med en utredning är ju att ta reda på var man ska hamna. Men självklart måste vi diskutera hur vi ska göra systemen tydligare. Man ska veta vad man har rätt till. Man ska känna en trygghet. Men man ska också veta att det inte är acceptabelt med fusk och överutnyttjande. Det är inte acceptabelt att använda våra trygghetssystem för personer som har en arbetsförmåga men som på grund av arbetsmarknadspolitiska åtgärder får förtidspension. Detta är inte acceptabelt. Tydlighet kan vi ha åt väldigt många håll, och jag har absolut inget emot att tydligheten blir större. Till Göte Wahlström vill jag säga att jag förvånas lite. Ni höjde till tio basbelopp två månader innan valet. Det var så mycket valfläsk så att det nästan osade. Vad vi gjorde i stället var att sänka skatten för att de med låga inkomster som har det tufft skulle få mera pengar kvar i plånboken. Jag kommer som jag ser det i dag inte att medverka till att diskutera höjda skatter, vilket jag har förstått att Socialdemokraterna är inne på när det gäller att återställa för de här personerna. Min ambition är att de som har låga inkomster ska få ännu mer pengar över i plånboken. Inte minst ska vi hjälpa dem som i dag har en arbetsförmåga tillbaka till arbetet. Det är den största hjälpen. Vi har också höjt bostadstillägget, och vi gör det möjligt för dem som har varit utanför arbetslivet att försöka komma tillbaka genom att de får behålla mer av detta bostadstillägg än de fick med den förra regeringens politik. De fick nästan inte en krona över när de gick från förtidspension tillbaka till arbete med lön därför att marginaleffekterna var så höga. Vi ska i stället hjälpa just den gruppen som har arbetsförmåga att rehabiliteras och komma tillbaka. Vi har förslag på koordinatorer. Vi har tagit bort medfinansieringen för arbetsgivare så att arbetsgivare inte ska utesluta dem som har stått långt borta från arbetslivet på grund av sjukdom - med risk för att arbetsgivare ska stå för kostnaderna. Vi ger i dag samma möjligheter till de personer som har varit borta länge som de som inte har varit sjuka. Sjukskrivningsintyg från dag ett gäller för dem som har varit sjuka ofta med upprepad korttidsfrånvaro. Det är ett sätt att hjälpa personer i tid. I mitt arbete som företagssköterska har jag varit med om detta vid ett flertal tillfällen, och jag vet hur rätt och riktigt detta är. Det handlar inte om förkylningar eller vinterkräksjuka utan det handlar om att vi tar ett medmänskligt ansvar och reagerar i tid. Vi utvecklar och stärker företagshälsovården på olika sätt. Det gäller också sjukskrivningsprocessen. Vi skickar inte bara med 1 miljard kronor ut till landstingen, som den förra regeringen gjorde, utan vi säger också att landstingen ska förbinda sig att ge en god rehabilitering. Det finns riktlinjer, och fusk är inte acceptabelt. Vi gör insatser på arbetsmarknaden för att hjälpa personer tillbaka till arbetslivet igen. Det finns en mängd olika åtgärder för att stödja och hjälpa personer tillbaka till arbetslivet eller för att de inte ska hamna i ohälsa. På dessa nio månader har det hänt långt mycket mer. Jag var också med under den ekonomiska krisen i början av 90-talet. Det var fem månader efter det att Socialdemokraterna var tvingade att lämna in och vi övertog makten. Det var en klar följd av detta. Den diskussionen ska vi lämna därhän. Jag upprepar återigen att regeringen gör mycket på många olika områden. Det är jag stolt över.